Herr talman! Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att Sveriges självklara rätt till fria säkerhetspolitiska val ska stärkas. Det som refereras till i interpellationen är grovt felaktiga uppgifter i Expressen om att Sverige skulle ha låtit sig påverkas av ryska påstötningar i anslutning till svenskt övningssamarbete med Finland och USA. Låt mig här först upprepa att inga kontakter med ryska företrädare på något sätt har påverkat Sveriges hållning eller Försvarsmaktens planering. Regeringskansliet har heller inte påverkat utformningen av den aktuella övningen. Beslut om innehåll och utformning av övningen fattas självständigt av Försvarsmakten. Sveriges rätt att själv välja säkerhetspolitisk inriktning är, som Allan Widman uttrycker det, självklar. De åtgärder som nu vidtas i det försämrade omvärldsläget - från utveckling av våra säkerhetspolitiska samarbeten till satsningar på Försvarsmaktens övningsverksamhet, däribland den övning som Allan Widman refererar till - visar på det allvar regeringen tillmäter dessa frågor.

Herr talman! Tack för svaret, utrikesministern! Utrikesministern uttalar att de uppgifter som fanns i Expressen för ett antal veckor sedan skulle vara grovt felaktiga. Expressen redovisade till del en promemoria som ska ha varit upprättad efter samtalet mellan kabinettssekreterare Annika Söder och den ryska ambassadören i Stockholm. Enligt promemorian som Expressen visar upp framgår det att Ryssland har ansett att det faktum att militärt alliansfria stater samövar med USA inte är något som lämnar Ryssland likgiltigt. Enligt samma promemoria framhåller kabinettssekreteraren att övningen inte är någon markering gentemot Ryssland utan att den ska tolkas som en i raden av liknande övningar. Därefter redovisar enligt promemorian kabinettssekreteraren att inga svenska plan ska landa på estniskt territorium och att detsamma gäller för de finländska planen. Efter ordväxlingen konstateras i promemorian att ambassadör Tatarintsev föreföll nöjd med svaret. Nu är jag mycket tacksam för att utrikesministern tydligt säger att vilka Sverige övar med, var Sverige övar och hur Sverige övar inte är något som Ryssland har med att göra. Det bestämmer Sverige exklusivt självt. Det som bekymrar mig, herr talman, är att promemorian - nu vet jag inte om den också är grovt felaktig eller om det bara är fråga om övriga delar i reportaget i Expressen - inte vittnar om att kabinettssekreteraren direkt när den ryska ambassadören tar upp frågan gör den tydliga markering som utrikesministern gör, nämligen att det inte är Rysslands sak. Det är bara Sveriges sak med vilka vi övar. Jag tror på utrikesministern när hon nu tydligt säger att detta är Sveriges hållning. Det är vår exklusiva rätt att bestämma med vilka vi övar, vad vi övar och hur vi övar. Men utrikesministern måste också förstå att när en sådan promemoria kommer ut i offentligheten blir lätt intrycket för utomstående att någonstans tar vi ändå hänsyn till vad Ryssland uttalar och vad den ryske ambassadören ställer frågor om. Jag vill poängtera att det är fullt tillräckligt att så sker, det vill säga att det finns en risk för missförstånd, för att Sverige ska befinna sig i en mycket farlig utveckling. Herr talman! Jag vill därför veta hur utrikesministern egentligen ser på en sådan promemoria med dessa uppgifter, om utrikesministern förstår att det finns ett utrymme för missförstånd som kan vara till svensk nackdel.
Herr talman! Problemet var att alldeles för många sprang på en tidningsrubrik - trodde på en tidningsrubrik. Tidningsrubriken skapade ett intryck av att Ryssland skulle ha haft inflytande över hur övningen utformades. Detta var lögn. Detta var grovt felaktigt. Jag är glad över vad Allan Widman säger. Han tror på mig när jag säger att Försvarsmakten - vilket de officiellt har deklarerat - har utformat övningen helt på egen hand utifrån det mandat och den uppgift de har. Vi från UD:s sida har över huvud taget inte haft synpunkter på övningen. Det är naturligt att militära övningar hör till de frågor som kan komma upp i samtal med diplomatiska företrädare. Vi står för den övningsverksamhet Sverige genomför. Vi ser inga problem i att svara på frågor, som man gör normalt i den typen av överläggningar, så länge de rör icke sekretessbelagda uppgifter och dessutom är helt korrekta. Sedan är det inte fråga om en uppteckning över allt som sas där. Jag tror att öppenhet undviker missförstånd. Det viktiga här är att vi står för vår politik, vår säkerhetspolitiska linje, vår linje gentemot Ryssland, och att vi låter Försvarsmakten utforma en sådan övning utifrån det mandat och den uppgift de har. Det viktigaste av vad Allan Widman säger handlar om att han tror på mig och att det är viktigt att signalera det utåt. Vi ska inte springa på tidningsrubriker som ibland leder till felaktiga kopplingar. Rubriken gav ett märkligt intryck eftersom Expressen konstruerade någon sorts egen sanning som var en lögn.
Herr talman! Jag vill understryka för utrikesministern att jag inte själv upplever att jag har sprungit på en rubrik i Expressen. Skälet till min interpellation var den promemoria som fanns bifogad reportaget. Nu upprepar utrikesministern att uppgifterna i Expressen är grovt felaktiga, men hur är det med promemorian? Är den autentisk? Är den korrekt återgiven? Finns denna promemoria hos Utrikesdepartementet? Det finns en brist i promemorian, enligt min mening, nämligen att kabinettssekreteraren inte direkt när ambassadören ställer frågan om hur Sverige ska öva och var vi ska öva markerar att detta har Ryssland faktiskt inte med att göra. I stället förklarar hon att Sverige inte kommer att landa på estniskt territorium och att det kommer inte heller Finland att göra. När den kommentaren följs av att ambassadören tycks nöjd med beskedet blir det för utomstående en bild av att Sverige ändå någonstans tar hänsyn. Jag poängterar att det är tillräckligt att bilden sätts för att Sverige ska komma i ett mer oförmånligt läge när det gäller att hävda vår självklara exklusiva nationella rätt att bestämma våra säkerhetspolitiska val. Herr talman! Är promemorian korrekt återgiven i Expressen eller inte? Håller utrikesministern med mig om att intrycket för en utomstående läsare av raderna blir problematiskt?

Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för ett bra och balanserat svar på den här frågeställningen. Jag blir dock lite bekymrad när jag hör Allan Widman, som är ordförande i riksdagens försvarsutskott. Att den så kallade tidningsuppgiften med bifogad promemoria skulle vara någon sorts grund för en säkerhetspolitisk debatt känns väldigt bekymmersamt. Jag blir förvånad över att ordföranden i försvarsutskottet skriver en interpellation i den här frågan. Allan Widman om någon borde väl känna till att den här typen av kontakter förekommer jätteofta mellan olika diplomater, kabinettssekreterare och ambassadörer. Det förs olika samtal och diskussioner. Man informerar varandra, och det sker en informationsöverföring som många gånger är konstruktiv och ibland är kritisk. Det protokolleras och förs in i promemorior. Jag blir lite irriterad när Allan Widman säger att det har förekommit en "ordväxling" mellan kabinettssekreteraren och ambassadören. Jag tror inte att det var någon ordväxling. Jag tror snarare att det var en diskussion, ett samtal och en informationsöverföring. Det språkbruket gagnar inte saken att vi ska stå enade i vår säkerhetspolitik och i vår försvarspolitik. Jag tycker snarare att Allan Widman i det här fallet förstärker känslan av att Sverige nu skulle vara lite underdånigt mot Ryssland. Den här interpellationen handlar i så fall om att tydliggöra Folkpartiets roll i sammanhanget i stället för att stå upp för en gemensam svensk utrikes och försvarspolitik. Jag skulle vilja veta hur Allan Widman ser på Sveriges relation till Ryssland. Vad är det för ambitioner Allan Widman och Folkpartiet har i den här frågan, och varför tar försvarsutskottets ordförande över huvud taget upp den här frågan i en interpellationsdebatt? Skulle du ha ställt den här frågan om det inte hade förekommit någon diskussion i Expressen, Allan Widman? Hade du ens dryftat frågan då? Det förvånar mig att Allan Widman i sin position ställer frågan utifrån en tidningsrubrik som jag tycker har blivit helt felaktigt citerad och i ett läge där frågan har blivit helt felaktigt formulerad. Varför har Allan Widman ställt den här interpellationen om inte för att förstärka någon sorts konfliktyta som jag inte upplever borde finnas i Sveriges riksdag?
Herr talman! Tack för inläggen! Vi har nu konstaterat att det var en felaktig uppgift i en viss tidning. Vi har konstaterat vad som har sagts och klarat ut att det var korrekt. Det finns ingenting som inte är korrekt i det som har framförts. Nu handlar diskussionen om vad som inte sas. Det är klart att sådana här uppteckningar aldrig är kompletta med allt som sker och hur ett sådant utbyte av åsikter går till. Jag vill bara säga att vår linje har varit konsekvent. Vi har dessutom haft total uppbackning och totalt stöd av samtliga partier, vill jag påstå, när det gäller vår politik gentemot Ryssland och Ukraina. Det har redovisats regelbundet i både utrikesutskottet och EU-nämnden. Ingenstans där vår politik läggs fast, där våra ståndpunkter, synpunkter och inlägg läggs fast, såsom i EU-nämnden, har vi haft några avvikande meningar - inte heller från Folkpartiet. Vi har haft stor enighet. Det är den största styrkan och den största tillgången vi har att vi står enade när det gäller vår hållning gentemot Ryssland och när det gäller säkerhetspolitiken. Jag vill bara säga några ord om övningen med USA och Finland. Den är kopplad till att USA under mars och april baserar stridsflyg på den estniska flygbasen Ämari. När vi har amerikanska flygförband baserade i vårt närområde är det rationellt att vi övar tillsammans. Det gör vi också i andra sammanhang. Vi deltar under samma period i övningsserien Baltic Region Training Event som partner till Nato. Den här övningsverksamheten är en viktig del av svensk säkerhetspolitik. Det hör inte till ovanligheterna att till exempel ambassadörer frågar om övningsverksamhet. Då ska man svara korrekt, och det är också precis det som har hänt och som finns i den här uppteckningen.

Herr talman! Jag delar naturligtvis - om det nu råder något som helst tvivel om det - utrikesministerns uppfattning att det är viktigt att Sverige samövar med andra länder. Jag skulle till och med vilja gå så långt som att säga att det i den situation som Europa befinner sig i just nu är viktigt att även USA deltar i militära övningar i vårt närområde. Det gynnar både de baltiska ländernas säkerhet och på sikt svensk säkerhet. Jag kan inte dra någon annan slutsats av det utrikesministern säger än att det pm som Expressen har redovisat är korrekt. Då säger utrikesministern: Ja, men så är det med sådana här promemorior. De kan inte innehålla allt som sägs under samtalet - eller ordväxlingen. Jag ska använda andra synonymer för att tillmötesgå Pyry Niemi på den punkten. Det är väl riktigt att allt inte kan rymmas i ett pm. Men det enskilt viktigaste uttalande som Sverige ska göra så fort en utländsk diplomat, rysk eller inte, tar upp en sådan här fråga är att direkt - som ett piskrapp - svara: Det är vår sak och bara vår sak. Det viktiga uttalandet saknas i den här promemorian. Det är det som gör att jag känner mig orolig, inte över vad som är regeringens hållning utan över vad omvärldens intryck blir. Pyry Niemi säger: Det är väl inte så märkvärdigt med den här typen av diskussioner. Till saken, herr talman, hör att under tre års tid har Ryssland varnat både Sverige och Finland för att närma sig Nato. De här varningarna har framförts av den ryske presidenten, av den ryske statsministern och senast av den ryske biträdande utrikesministern. Det är detta, herr talman, som gör att det är så otroligt viktigt att vi diskuterar de här frågorna och att Sveriges hållning är fullkomligt glasklar.

Herr talman! Tack, Allan Widman, för tydliggörandet att du står bakom utrikesministerns utfästelse om att vi har en samsyn när det gäller försvars och säkerhetspolitiken! Jag vill ändå betona att den här typen av samtal förs mellan kabinettssekreterare och ambassadörer säkert hundratals gånger per år. Så är det, och det är rätt så normala samtal på olika nivåer. Man har olika ingångar. Man informerar och gör en sorts informationsöverföring på ett sätt som stärker relationerna mellan olika länder på olika sätt och på olika nivåer. Ibland framför man kritik, ibland tar man till sig av beröm och ibland ger man information om någonting som kommer i framtiden. Allting kan inte nedtecknas, och så kommer det att vara. Nu har inte Allan Widman någon möjlighet att kommentera detta, men jag kan framföra budskapet till dig, Allan, så att du kan bära med dig det: Det är oerhört viktigt att regeringen och kabinettssekreteraren har det stöd som vi gemensamt ska bära ansvar för när det gäller att företräda den svenska försvars och även säkerhetspolitiken. Vi gör ju det här tillsammans. Vi har en samsyn i riksdagen. Jag blir ändå lite bekymrad. Jag tror nämligen att Allan Widman inte hade reagerat på den här incidenten eller situationen om detta inte hade framförts i Expressen. Hade Allan Widman tagit del av alla dessa pm som är protokollförda om alla dessa samtal tror jag inte att han hade handplockat den här incidenten om inte Expressen hade belyst den. Därför tycker jag att det är högst olyckligt att försvarsutskottets ordförande interpellerar i den här frågan. Men jag vill ändå ge Allan Widman beröm för .
Herr talman! Allan Widman säger att han är orolig. Jag är glad att jag kan säga: Du ska inte vara orolig, Allan. Det är Sverige som avgör var, när, hur och med vem vi genomför militär övningsverksamhet. Det har vi också framfört. Du behöver inte vara orolig över detta. Det budskapet har gått fram. Jag tror inte att någon i vårt närområde eller någon annanstans tvivlar vare sig på våra fredliga avsikter med sådana här övningar eller på vår hållning. Den redogör vi för regelbundet och får stöd för både i utrikesutskottet och i EU-nämnden. Det är där den formas, och det är där vi också samlar oss på Europanivå kring vår politik när det gäller relationen till Ryssland. Var inte orolig. Vi har minsann framfört detta också till Ryssland, och Ryssland tillåts inte påverka vår övningsverksamhet eller vår säkerhetspolitiska hållning.